Herr talman! I denna del av debatten vill jag uppehålla mig vid några av de frågor som är väsentliga för den kommunala demokratins utveckling och som delvis har berörts även tidigare i debatten. Dessutom kommer jag att något kommentera de skiljaktiga. meningar som finns. Vikten av att slå vakt om den kommunala självstyrelsen och utveckla den kommunala demokratin står i centrum när det gäller det betänkande som vi nu behandlar. Jag vill också erinra om att de frågorna står i centrum i det kommunaldemokratiska program som centern antog för ett par år sedan. Jag behöver inte i sak upprepa vad som tidigare sagts om orsakerna till kommuners och landstingskommuners förändrade situation. Vi har emellertid i betänkandet också fastslagit att enighet inte har rått i alla delar om de förändringar som har skett. Partiernas roll i den kommunala demokratin är värd uppmärksamhet. Den kommunallag som vi i dag tar ställning till är, liksom tidigare kommunallag, neutral i förhållande till de politiska partierna. Lagen känner endast de politiska partierna indirekt genom hänvisning till exempelvis vallag och lag om proportionellt valsätt. Ändå är det genom de politiska partierna som den kommunala demokratin skall förverkligas. Därför är det viktigt att partierna kan svara mot de krav som ställs på dem i ständigt förändrade situationer. Partistödet utgör här en mycket väsentlig del av det stöd som erfordras för att partierna skall kunna fylla sin funktion. I betänkandet liksom i propositionen och i utredningen tidigare talas om vad som har skett på det här området. Antalet kommuner har minskat, antalet förtroendevalda har minskat till uppskattningsvis en femtedel i förhållande till vad som gällde före 1952. Detta har då inneburit en utveckling i riktning mot ett mer utpräglat representativt system. Personkontakterna mellan väljare och valda samt medborgarnas möjlighet att själva aktivt delta i det kommunalpolitiska arbetet har minskat. Partierna och de förtroendevalda har fått en mer central roll och ett större ansvar för information och fortlöpande kontakt med medborgarna. Det sägs också i detta sammanhang att i takt med den utökade kommunala verksamheten ställs allt större krav på förtroendemännens kompetens och tid. Någon kompetensregel för förtroendemännen finns emellertid inte, men det jag finner angeläget att understryka här är att de förtroendevalda måste ges bättre möjligheter att verka — bl.a. på så sätt att de erhåller ersättning i enlighet med uttalanden som görs i proposition och betänkanden, något som också skall gälla den utbildning partierna bedriver för sina förtroendevalda. Tidigare har vi konstaterat att det har skett vissa övergrepp, som vi kan kalla det, på de politiska partiernas möjlighet att fylla den uppgift jag tidigare talade om. Partier har utestängts på ett sätt som inte har gagnat den roll de skall spela i den politiska beslutsprocessen. Det är därför man med särskild stor tillfredsställelse kan notera den vidgning av det proportionella valsättets tillämpning som nu beskrivs i betänkandet och som är fastslagen i lagregleringen. Jag vill säga att socialdemokraterna i varje fall inte satt sin prägel på den här delen. Jag vill också erinra om en sak när det gäller det som tidigare diskuterades, alltså möjlighet till proportionell fördelning av presidieposterna. Den frågan har prövats av utskottet på det sättet att lagtext har varit framme som, såvitt jag har kunnat finna, varit hållbar vad avser en lösning även av frågan om proportionaliteten när det gäller presidierna. Med de mycket väsentliga vidgningar som vi har fått när det gäller möjligheten att åberopa proportionellt val även inom kommunala nämnder och styrelser har vi inte nu funnit det angeläget att fullfölja de krav vi tidigare haft. Men det har alltså presenterats en möjlig lösning i utskottet. Om man inte beaktar de uttalanden utskottet gjort i övrigt om presidiernas roll firns det en möjlighet att gå vidare på den här vägen. De hel och deltidsengagerade förtroendemännens roll har också varit föremål för debatt. Det tas emellertid inte in någonting om det i kommunallagen. Jag finner det väsentligt att understryka, när man talar om kommunalrådens situation och vill jämföra den med borgarrådens situation, att det inte bara är de heltidsengagerade s.k. kommunalrådens roll som bör uppmärksammas. Det finns rader av deltidsengagerade förtroendemän ute i våra kommuner, och det är väsentligt att man inte gör någon åtskillnad på dessa punkter utan betraktar dem som förtroendemän, väsentliga för den kommunala verksamheten, och gör deras förutsättningar så likvärdiga som möjligt. Det längre avståndet mellan de valda och de enskilda, som de valda representerar, aktualiserar också en diskussion om den lokala förankringen. Någon kanske vill göra gällande att ett ökat inslag av kommundelsorgan står i strid med vad jag tidigare sagt om de politiska partiernas roll. Det finns ingen anledning att förutsätta att så skulle vara fallet. Det antal frågor som är och bör vara föremål för debatt är nämligen så stort, och frågorna är så komplexa, att det finns utrymme för bådadera. Regeringsdeklarationen har lyft fram frågan om direktvalda distriktsnämnder och kommundelsorgan. Eftersom utskottet anser att det behövs ytterligare utredning om kompetensfrågor och valförfarande konstaterar man att man inte nu kan lösa dessa frågor.” Det innebär emellertid inte att möjligheten till vidgad lokal förankring är stoppad. Kommundelsorgan kan ges karaktären av beredning. Med det följer då interpellationsrätt till ordförande i fullmäktige. De kan ges rätt att väcka frågor i fullmäktige osv. Det är alltså väsentligt att kommunerna väljer den lösning som de själva finner lämpligast. Utskottsmajoriteten har också anslutit sig till denna uppfattning, och i den fortsatta debatten om kommundelsorganens ställning blir kommunernas egna önskemål avgörande. En fråga som inte alls har tagits upp i den här debatten men som jag något vill beröra är revisionen. De föreslagna nya reglerna är värda uppmärksamhet. Även de utgör en del av den demokratiska kontrollen, genom förtroendemännens möjligheter till insyn. Rätten till proportionella val införs. Revisorerna skall följa verksamheten under hela man datperioden, och i själva verket får de en mandatperiod på tre och ett halvt år. Vidare skapas klarhet beträffande revisorernas egen förvaltning, så därvidlag behöver det alltså inte längre finnas några frågetecken. Sedan vill jag även, herr talman, något beröra de skiljaktigheter som tagits upp i reservationerna och de påpekanden som gjorts i de särskilda yttrandena. När det gäller ställföreträdarskapets avskaffande noterade jag att Hilding Johansson utgick ifrån en principiell ståndpunkt, medan herr Gustafsson i Ronneby och herr Nyquist anförde praktiska skäl. Utskottsmajoriteten har anfört principiella skäl för borttagandet av ställföreträdarskapet och praktiska skäl för införandet av en delegationsregel. På den punkten är det viktigt att ha klart för sig att socialdemokraternas reservation inte gäller det sfällföreträdarskap som förvaltningsutskotten har i dag. Vad föreslår då socialdemokraterna? Den här delen fanns ju också med i propositionen. Jo, socialdemokraterna menar att det bör finnas ett begränsat ställföreträdarskap. Det skall omfatta endast vad som anges i reglemente för förvaltningsutskottet eller i särskilt beslut av landstinget. Anlägger man då de principiella synpunkterna på de beslutande organens ställning, frågar jag mig vari skillnaden består, om man fastställer förvaltningsutskottets befogenheter i reglemente eller om uppgifterna bestäms genom ett delegationsbeslut. Jag tror att det här mer rör sig om ord än om realiteter, eftersom vi inte på något sätt diskuterat det ställföreträdarskap som landstingets förvaltningsutskott har i dag. Beträffande det särskilda yttrandet om den kvalificerade majoriteten, som herr Schött berörde, vill jag framhålla att det ju nu finns nya regler. Vi gör suppleantskapet obligatoriskt. Det har funnits exempel på att man i den kommunala församlingen utnyttjat tredjedelsregeln för att omöjliggöra beslut. Jag vill också i detta sammanhang hänvisa till vad jag sade om partiernas roll. Det finns ingen anledning att ifrågasätta att partierna inte vill uppfylla kraven. Det föreligger ju också skyldighet att redovisa verksamheten för väljarna. När det gäller landshövdingens ställning har förslaget karaktären av ramlag. Vi har skalat bort exklusiva närvarorätter i annan speciallagstiftning, och det finns ingen anledning att i detta sammanhang ha den detaljföreskriften kvar. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag har fäst mig vid att konstitutionsutskottet presenterar sitt betänkande nr 25 under titeln ”Ny kommunallag m.m.”. Av det framgår att man i detta sammanhang i begreppet ”m.m.” vill inbegripa den kommunala demokratin. Det känns onekligen litet snopet efter all diskussion om den kommunala demokratin att konstitutionsutskottet inte fått med den i rubriken till sitt betänkande. Det är ändå så att det i den ena propositionens rubrik står ”kommunal demokrati och ny kom munallag”. Detta sagt med all respekt för kommunallagen. Åtskilliga gånger under den tid som vi arbetat i utredningen om kommunal demokrati har jag känt mig frestad att gå in i någon av de många debatterna i kammaren om den ena eller den andra delfrågan. Jag har motstått den frestelsen, men vid detta tillfälle vill jag som utredare framföra några synpunkter i all korthet. Av den långa handläggningstiden efter utredningens överlämnande som skedde på våren 1975 — först i kommundepartementet efter remisstidens utgång för utarbetande av propositionen och därefter i riksdagen hos konstitutionsutskottet, som t.o.m. valde att skjuta ärendet över årsskiftet — kunde man få den föreställningen att det skulle bli stora förändringar. Men då jag i dag har försökt tränga in i betänkandet finner jag inte någonting sådant utan tvärtom en nästan total uppslutning omkring utredningsförslaget. Då tar jag hänsyn till att man tvingats eller ansett sig tvungen att skjuta upp en del frågor för ytterligare bearbetning, t.ex. evighetsfrågan om kommundelsråden som man är angelägen om att belysa och vidareutveckla men som man väl inte har någon slutlig lösning på ens i dag. Naturligtvis är det tillfredsställande för utredarna, som faktiskt eftersträvade att finna samlande lösningar, att konstatera att deras förslag i huvudsak har godtagits även i den vidare handläggningen.

frågan om styrelseskicket eller valet mellan olika markeringar av den politiska majoriteten resp. vaktslåendet om minoriteten! Där ges nu ett vitt utrymme för olika modeller. Vi vet att det finns olika uppfattningar de olika kommunerna emellan, och kanske också inom kommunerna, om hur majoriteten skall markeras resp. hur man skall tillgodose minoriteten. Det betyder också något annat, nämligen att man har vida ramar för handlingsmönstret och att ansvaret för att vidmakthålla och vidareutveckla den kommunala demokratin läggs i många händer. Det tror jag är en stor fördel och styrka. Det ligger främst på partierna att ta sig an denna för svenskt samhällsliv så nödvändiga uppgift. Kontakten mellan väljare och medborgare å ena sidan och de valda representanterna å den andra måste utvecklas och stärkas. Här krävs det både medvetenhet och vilja men också resurser, som ytterst skall garanteras av samhället. Som jag ser det skapas bättre sådana garantier genom det förslag som i dag föreligger. Åtskilligt av det material, bl.a. av forskningskaraktär, som utredningen lät framställa kan utnyttjas ännu mycket mera än som hittills har skett. Jag tänker t.ex. på den Forsellska utredningen Förtroendevalda och par tier i kommuner och landsting, som presenterades i betänkandet SOU 1975:18. Där belyses på ett mycket bra sätt bl.a. det dilemma som åtskilliga valda representanter befinner sig i då de skall utöva sitt uppdrag på fritid, under tidspress och jämsides med fullgörande av ett förvärvsarbete och dessutom när de kanske har ansvar som familjemedlemmar, kanske är ansvariga för småbarn. Det här är inte oviktiga frågor om man ser till representationen.

Omsättningen är faktiskt mycket stor i dag, framför allt bland de unga nyrekryterade. ; Markeringen av den stora betydelsen av de s.k. professionella politikerna har utskottet låtit komma fram i ett särskilt yttrande. Jag tycker på något sätt att det är bra. Det vittnar ju om en ganska bra avvägning i fråga om vad som har störst betydelse, och den avvägningen är tydligen gjord av utskottet. Man kan inte beklaga minskningen av antalet förtroendevalda och samtidigt negligera arbetssituationen för de många förtroendevalda. Utredningen lade mycket stor vikt vid deras roll och deras förutsättningar, och jag finner att utskottet har följt upp de tankegångarna. Jag kan nu bara uttrycka den förhoppningen att partierna och deras ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer och vad de kan ha för resurser tar sig an i synnerhet den här aktiveringen. I den nya kommunallagen har man fått instrumenten och utrymme för de särskilda stödåtgärder som förutsätts för att underlätta och förbättra de förtroendevaldas insatser. På ett område — det gäller informationen om samhällsplaneringen — hade utredningen att lägga fram ett särskilt förslag, och det arbete som detta föranledde har också redovisats i ett särskilt betänkande. Där finns modeller och mönster för hur man skall gå till väga. Jag tror att också det betänkandet faktiskt har fått för litet uppmärksamhet. Debatten pågår naturligen alltfort om de här frågorna. Och det skulle vara bra om ett sådant här arbete som både kostat möda och jag tror gett gott resultat inte glöms bort i arkiven utan verkligen används. Det finns kunskaper där som behöver tillföras debatten. ; Måtte nu denna viktiga fråga tas om hand av de enskilda kommunerna, av Kommunförbundet, av partierna och av olika folkrörelser. Här är ett ofta uppmärksammat område inom politiken som påstås vara försummat. Det kommer att visa sig om utredningen och statsmakterna kunnat föra utvecklingen framåt till båtnad för ett ökat inflytande för de vanliga människorna när det gäller planeringen av det framtida samhället. Avslutningsvis vill jag notera att det myckna talet om kommundelsråd inte lett till så mycket konkret — inte ens när vi fått en annan majoritet i utskott och riksdag. Jag förmodar att det klena utbytet av sådan verk 55 samhet dämpat ivern. Jag tror för min del inte att frågan om kommundelsråd är någon avgörande faktor för den kommunala demokratin. Vad som spelar stor roll är innehållet i politiken men också formerna för hur förslag och åtgärder förbereds, hur besluten förankras i vida kretsar och hur människorna informeras om alla nyttigheter — det är avgörande för att levandegöra den kommunala demokratin.

Herr talman! Den nya kommunallagen, som vi behandlar i dag, har ju som utskottets ordförande redan sagt formen av en ramlag. Den ger alltså uttryck för principer som kommuner och landsting skall rätta sig efter. Detaljregleringen däremot — den praktiska tillämpningen — överlåter man i hög grad till de lokala beslutsfattarna. Enligt den målsättningen ger vi kommunal och landstingsmän en rimlig chans att arbeta efter gemensamma linjer men med en anpassning till vars och ens egna, lokala förhållanden. Förhållandet principer — praktisk tillämpning kan tyckas vara utan komplikationer men kan i vissa fall ge anledning till eftertanke och kommentarer. Det jag hade tänkt ta upp gäller utomståendes närvarorätt i nämnder och styrelser i allmänhet men också samma rätt i ett särskilt fall. Först något om de allmänna bestämmelserna! I ett särskilt yttrande har Bertil Fiskesjö och jag kommenterat §§ 7 och 15 i lagens tredje kapitel. De bägge paragraferna behandlar rätten och möjligheten för andra än nämndledamöter att vara närvarande vid nämndens sammanträden. Det kan gälla tjänsteman, expert eller förtroendeman med speciell anknytning till nämndens område. Den som själv varit ledamot av en nämnd vet att det många gånger är praktiskt att kalla en utomstående som har detaljkunnande i en viss fråga för att få ett bättre underlag för beslut som skall fattas. Antalet hel och deltidsanställda förtroendemän med visst ansvarsområde har ökat under de senaste åren, och jag kan tänka mig att det finns ett behov av att ledamöter och vederbörande kommunalråd kan ge och få information i budgetfrågor eller annan långsiktig planering, för att ta några exempel. I vårt särskilda yttrande har vi berört skillnaderna mellan paragraferna, och jag skall därför bara sammanfatta. I 7 § bedömer nämnden själv behovet av att utomstående är närvarande och beslutar från fall till fall. Vederbörande får delta i överläggningen men har inte rätt att få egen mening antecknad till protokollet. Det tycker jag är rimligt och praktiskt, och det understryker dessutom nämndens suveränitet. Enligt 15 § däremot kan fullmäktige ge generell rätt för viss person att närvara vid sammanträden i nämnd eller styrelse, och där ges också rätt att delta i diskussionen, men med den utvidgningen att man här har rätt att få egen mening antecknad till protokollet. Förutom den sistnämnda principiellt intressanta skillnaden flyttas där alltså initiativet från nämnd till fullmäktige. I en del kommuner kan följden bli en belastning av nämn dens arbete i stället för tvärtom. Oberoende av frågans art kan alltså de heltidsanställda förtroendemännen komma att dominera debatten på de övrigas bekostnad: Principen att ge och ta information är alltså enbart av godo, men vi har i vårt särskilda yttrande velat peka på att den praktiska användningen av den principen kan få icke önskvärda följder. Vi hoppas alltså — i konsekvens med tanken att nämnden är suverän — att fullmäktige tillämpar sina befogenheter enligt 3 kap. 15§ ytterst restriktivt. Närvarorätten behandlas också i propositionen 1976/77:1 om minskad statlig detaljreglering i kommunerna. Där blir det också konflikt mellan principer och praktisk tillämpning i ett särskilt fall, nämligen beträffande distriktsläkares skyldighet att under vissa omständigheter närvara vid hälsovårdsnämndens sammanträden. I propositionen föreslås att den skyldigheten skall upphöra — enligt den allmänna principen att nämnden har förmåga att själv avgöra när och vilka utomstående som skall kallas. Å ena sidan vet vi att i dag — när den gamla bestämmelsen fortfarande gäller — är förhållandena i kommunerna mycket olika när det gäller samarbete mellan medicinsk expertis och hälsovårdsnämnd. Eftersom rätten att kalla utomstående fortfarande finns kvar kan man kanske tycka att problemen inte behöver bli så stora i fortsättningen heller, men å andra sidan har hälso och miljövårdsfrågorna kommit i förgrunden mer och mer, både av nödvändighet och av allmän målsättning. Vi får praktiskt taget varje dag rapporter genom TV och tidningar om vår miljö, de allra flesta med utropstecken eller frågetecken efter. Alla är vi överens om att det är bättre att förebygga problem än att bota dem. Vi talar om hygienens betydelse — livsmedelshygien och omgivningshygien är ett par exempel. Uppräkningen kan bli mycket lång. Det finns ett behov av att samla mycket kunnande på det här området för att minska risker och bygga upp en sund miljö i vidaste bemärkelse. Hälsovårdsnämnden har här ett stort ansvar, och jag tycker att det är viktigt att påpeka att slopandet av den här detaljbestämmelsen inte skall tas till intäkt för att ambitionerna från samhällets sida minskar — tvärtom. Jag citerar: ”Enligt utskottets mening bör emellertid frågan kunna lösas på annat sätt än genom en bestämmelse i hälsovårdsstadgan. Utskottet förutsätter att denna fråga kommer att övervägas närmare i annat sammanhang.” Jag tror också att man vinner mera genom att sätta in den här frågan i ett större sammanhang. Hälsovårdsfrågor och miljöfrågor har kommit att bli mycket viktiga inslag i samhällsdebatten, och vi vet att arbete pågår på många håll i en positiv riktning. Det arbetet bör stöttas på alla fronter. Herr talman! Jag ber avslutningsvis att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Genomförandet av förslagen i propositionen om kommunal demokrati, ny kommunallag m. m: kommer att innebära väsentligt förändrade förutsättningar inte minst för den landstingskommunala verksamheten. Framför allt kommer förslagen att förändra arbetsformerna vid landstingsmötet. Som kommunaldemokratiutredningen visar har landstingens arbetsformer inte i någon väsentlig utsträckning förändrats trots det kraftigt ökade ansvar som landstingskommunerna erhållit under de senare decennierna. Vanligen sammanträder landstingen endast vid ett fåtal tillfällen per år. Arbetet är dessutom mycket starkt koncentrerat till det landstingsmöte som infaller på hösten, då nästkommande års budget behandlas. Mot denna bakgrund är det självfallet mycket betydelsefullt att det sker en reformering av landstingens arbetsformer. Det är således en naturlig utveckling att landstinget sammanträder mera regelbundet, dels därför att medborgarnas möjligheter att följa verksamheten därigenom kan öka, dels med hänsyn till den nuvarande omfattningen och inriktningen av ärendena. Denna fråga diskuteras också i dag i många landsting som ett led i strävandet att stärka landstingsmötets ställning. Detta har även varit en viktig utgångspunkt i kommunaldemokratiutredningens arbete. Ett av huvudförslagen i utredningen var att avskaffa förvaltningsutskottets s.k. ställföreträdarskap, dvs. den rätt som utskottet i dag har att träda in i landstingets ställe. Majoriteten av remissinstanserna tillstyrkte i princip förslaget, däribland Landstingsförbundet och 15 landstingskommuner. Praktiskt taget samtliga betonar dock att detta på ett eller annat sätt måste knytas till en mera omfattande delegation än den som i dag tillkommer kommunfullmäktige. Sju landstingskommuner avstyrkte att ställföreträdarskapet skall slopas. Bl. a. framhölls från Västerbottens och Norrbottens läns landstingskommuner de långa reseavstånden, som medför svårigheter och kostnader om landstinget snabbt måste fatta beslut. I propositionen tillmättes denna synpunkt en stor betydelse, och därför föreslogs att ställföreträdarskapet inte helt borde avskaffas, men dess användning starkt begränsas. Departementschefen föreslog därför att ställföreträdarskapet skulle behållas för situationer där behov uppkommer av snabbt beslutsfattande. Utskottsmajoriteten har emellertid frångått propositionen i denna del. Framför allt har det skett med den principiella motiveringen att de frågor som har stor allmän betydelse alltid bör behandlas av de högsta kommunala beslutande organen. Reservanterna har i princip ingen annan uppfattning. De mycket starka invändningar av praktisk natur som kommit till uttryck från vissa av landstingskommunerna, främst i landets norra delar, anser reservanterna vara välmotiverade, och de måste ur praktisk synpunkt beaktas. Ett sådant hänsynstagande kan enligt reservanternas uppfattning ske i enlighet med propositionens förslag utan att den tidigare angivna principen allvarligt åsidosätts. Vi beklagar att majoriteten inte velat tillmötesgå en så pass betydel sefull landstingskommunal opinion. Jag har själv fått påstötningar från mitt eget landsting, Jämtland, där man uttalat sin oro för detta. Denna oro finns, såvitt jag har kunnat utröna, inom alla partier i de landsting det här gäller. Jag har också informerats om att lokala politiker tagit kontakt med företrädare för utskottsmajoriteten. Det besked man då skall ha fått är att det här inte behöver bli något bekymmer, för man kan i stället använda delegationsinstitutet, som då alltså skulle få en vidare tillämpning än den som i dag gäller i primärkommunerna. Detta är emellertid en helt annan version än den vi har fått vid utskottsbehandlingen. Där har vi fått ett mycket klart uttalande från både utskottsmajoriteten och sekretariatet om tolkningen av den nya delegationsregeln. Då har det hetat att införandet av denna regel inte ändrar något i sak. Samma praxis som i dag finns i primärkommunerna skall gälla även fortsättningsvis i landstingen. I utskottsbetänkandet heter det också: ”Några väsentliga förändringar för primärkommunernas del i förhållande till vad som nu ”tolkningsvägen” kan anses gälla bör inte komma i fråga. För landstingskommunernas del bör utvecklingen i allt väsentligt bli motsvarande den i kommunerna.” Det är viktigt att vi nu får ett klart besked i den här frågan, helst från utskottets ordförande. Innebär utskottsmajoritetens förslag att vi avskaffar ställföreträdarskapet, utan att vi ger landstingen möjligheter att tillämpa en vidsträcktare delegationspraxis än den som i dag anses gälla för kommunerna? Vill utskottets ordförande svara ja eller nej på denna fråga? Svaret är naturligtvis oerhört viktigt för tillämpningen av den nya delegationsregeln ute i landstingskommunerna.
Herr talman! Jag vill bara kort säga att det som redovisats i utskottet belyser den här frågan i dess helhet. För majoriteten har avskaffandet av ställföreträdarskapet för förvaltningsutskottet varit en stor kommunaldemokratisk åtgärd. Den delegation som nu också föreslås skola gälla för landstinget täcker alla de behov som finns för landstingens praktiska arbete.
Herr talman! Vad utskottets ordförande nu har anfört har inte gjort det hela klarare. Det råder samma ovisshet om vad delegationsregeln innebär för landstinget.

Antalet platser för varje parti skulle stå i proportion till partiernas röstetal i länet vid riksdagsvalet. De fyra återstående ledamöterna skulle ha erfarenhet från näringslivet och arbetsmarknaden i länet. Samtliga ledamöter skulle förordnas av regeringen. Det hade varit rimligt, herr talman, att detta riksdagens beslut fått prövas innan det ändrades, men så blev ej fallet. Samma brådska förmärktes i konstitutionsutskottet. När vi socialdemokrater i utskottet, enligt god demokratisk sed, ville sända ut propositionen på en snabbremiss, avvisades detta av den borgerliga majoriteten i utskottet. Som motivering anförde man att det ej fanns tid till detta. De organisationer som enligt riksdagens tidigare beslut hade självständig nomineringsrätt gavs ej möjlighet att yttra sig över denna för dem så viktiga förändring. Organisationer som vi ansåg skulle vara remissorgan var bl.a. LO, TCO, SACO/SR, Svenska arbetsgivareföreningen och Handelskamrarnas förbund. Det var uppenbart att dessa organisationer kände oro för sina möjligheter till representation. TCO:s presidium uppvaktade också utskottet och vände sig i skarpa ordalag mot att näringslivs och arbetstagarorganisationer inte i fortsättningen skulle ges rätt att nominera kandidater till länsstyrelsen.

Den borgerliga majoriteten i utskottet tog inte intryck av de starka och allvarliga betänkligheter som framfördes av TCO. Vi socialdemokrater i utskottet hade genom en motion i anslutning till propositionen framfört våra synpunkter och yrkat på avslag, och vi reserverade oss också mot utskottsmajoritetens beslut. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottsmajoritetens förslag. I dag, herr talman, är det åter dags för kammaren att behandla frågan om förtroendemannastyrelsen i länsstyrelse med anledning av en socialdemokratisk partimotion. Detta är en angelägen fråga för oss socialdemokrater. För det första vill vi slå fast att länsstyrelsen är ett statligt organ. Det kan då ej vara rimligt att landstinget, som är ett kommunalt organ, skall utse 14 av 15 ledamöter i detta statliga organ. För det andra anser vi att organisationerna på arbetsmarknaden bör ha rätt att självständigt nominera företrädare i styrelsen. Det vitsordas av alla att den kunskap och de synpunkter som företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna tillfört beslutsfattandet i länsstyrelserna har varit av mycket stor betydelse. Från oss socialdemokrater i utskottet framfördes i december vid behandlingen av detta ärende farhågor för att t.ex. TCO ej skulle komma att bli företrädd i länsstyrelsernas styrelser. Vid behandlingen av ärendet i år begärde vi därför att få en redovisning av sammansättningen av de nyvalda styrelseledamöterna i länsstyrelserna. Vi erhöll en förteckning så småningom, men en mycket knapphändig sådan. Det var svårt att utläsa i vad mån arbetsmarknadens organisationer kunde anses vara representerade i styrelserna. Det kan dock konstateras att farhågorna beträffande TCO var välmotiverade. TCO har en svag representation. Visserligen finns bland ledamöterna tjänstemän, men endast ett mindre antal kan betraktas som direkta representanter för TCO. Detta leder i sin tur till att värdefull kunskap och viktiga synpunkter undandras vid ärendenas behandling i förtroendemannastyrelsen. Det leder i sin tur också till att länsstyrelsen får en sämre förankring hos viktiga medborgargrupper än som annars skulle vara fallet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen i utskottsbetänkandet.

På en punkt anmälde vi annan mening, nämligen när det gällde särskild representation för det privata näringslivet, där vi yrkade avslag. Också den borgerliga regeringens förslag utgick från sådan representation, även om formellt ingen kvotering inskrevs. Också då framförde vi krav på att ingen särskild representation för näringslivet skulle förekomma. Det kan finnas anledning till tveksamhet inför att ånyo ändra reglerna för länsstyrelsens sammansättning. Så avgörande är ändå inte skillnaderna mellan de båda modellerna. Med hänvisning till de tidigare ställningstagandena kommer likväl vpk att stödja reservationen. Uppfattningen att det privata näringslivet inte bör ha särskild representation kvarstår. Däremot finner vi det rimligt med särskild representation för löntagarorganisationerna.

Herr talman! Som framgick av såväl Wivi-Anne Cederqvists som Nils Berndtsons anförande är det inte så länge sedan vi fattade beslut i riksdagen om länsstyrelsernas sammansättning. Det skedde den 1 december 1976, och vi hade då en lång diskussion om reformen. Jag skall inte här upprepa vad jag sade i alla mina inlägg den gången utan ber helt allmänt att få hänvisa till den debatt som då fördes. Nu skall jag inskränka mig till några korta kommentarer med anledning av den socialdemokratiska motionen och reservationen och vad som sagts i dag. De nya länsstyrelsernas mandatperiod började löpa den 1 januari, och de har således varit i funktion endast ett par månader. Inte minst med hänsyn till den argumentation som socialdemokraterna förde i december tycker jag att det är mycket märkligt att de nu vill riva upp reformen. Ett av de argument som socialdemokraterna den gången drev med frenesi — för att inte säga indignation — var att vi djärvdes ändra på ett beslut, som med lottens hjälp drivits igenom så sent som våren 1976. Det framställdes som nästintill ett grundlagsbrott. Det ingav, för att citera socialdemokraternas talesman den gången, ”starka konstitutionella betänk ligheter”. Men detta starka fördömande av majoritetens handlingssätt den gången har inte hindrat socialdemokraterna från att väcka en motion om de nya länsstyrelsernas avskaffande redan innan dessa knappt hunnit sammanträda en första gång. Nu var det således inte längre tal om att pröva hur en reform verkade, innan man föreslog att den skulle revideras. Det som ingav konstitutionella betänkligheter i december hade förändrats till ett högst vällovligt beteende i januari. Så snabbt snurrar således principernas klot i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. I motion och reservation påstår socialdemokraterna — och Wivi-Anne Cederqvist återkom till detta i sitt anförande — att tjänstemännen skulle vara underrepresenterade i de nya länsstyrelserna. Det påståendet förvånar mig verkligen. En genomgång av personsammansättningen i länsstyrelserna visar tvärtom att det finns gott om tjänstemän av olika kategorier. Den socialdemokratiska kritiken på den punkten har således inte stöd i verkligheten. Vad man möjligen kan anmärka på, om man över huvud taget skall lägga sig i partiernas nomineringar till de nya länsstyrelserna, är enligt min mening att vissa länsstyrelser fått ett dominerande inslag av heltidsengagerade politiker — riksdagsmän, landstingsråd och kommunalråd. Det är framför allt socialdemokraterna som genom sina nomineringar bidragit till detta. I flera länsstyrelser tillhör huvudparten av socialdemokraterna denna kategori. I socialdemokraternas motion och reservation återkommer påståendet från i höstas om landstingen som ”överkommuner”. I motionen sägs att den omständigheten att landstingen utser ledamöterna i länsstyrelsen kan medföra att landstingen kommer att uppfattas som överkommuner. I reservationen har man skärpt skrivningen. Där säger man att den nu införda ordningen ”leder till att landstinget blir en ”överkommun” ”. I reservationen är således motionens försiktighet på den här punkten borta. Landstinget blir en överkommun -— det är helt klart, tycks man mena. Men någon bevisföring för detta påstående presteras inte, och det kan jag förstå eftersom det inte går att hitta några bevis. Landstingen stiftar inga lagar för kommunerna. Landstingen ger inga order till kommunerna. Socialdemokraternas påstående om landstingen som överkommuner är enbart förbryllande. Vad man är ute efter med sitt påstående är oklart. Om man helt allmänt tror att man skall kunna skrämma kommunerna med landstingen, så är man säkert ute i ogjort väder. I sak förhåller det sig ju så att kompetensfördelningen mellan landsting och kommuner inte ändrats på något sätt genom att landstingen utser ledamöterna i länsstyrelserna.

Det skulle vara intressant att veta. I Wivi-Anne Cederqvists anförande fanns en del reminiscenser från i höstas. Jag har inte tänkt gå in på allt utan vill bara rätta till några direkta felaktigheter. Wivi-Anne Cederqvist sade att majoriteten i utskottet vägrade remiss till några angivna organisationer på grund av att man inte hade tid med det. Detta var inte alls motiveringen, och det redogjorde jag för — tre gånger tror jag — i debatten den 1 december 1976. Motiveringen för att inte sända förslaget på remiss var att det redan hade remissbehandlats. Förslaget fanns med i länsberedningens betänkande, och det hade varit på remiss. Det socialdemokratiska förslag som drevs igenom med lottens hjälp våren 1976 hade däremot icke varit på remiss. Men den gången var det ingen från socialdemokratisk sida som klagade över att förslaget inte var remissbehandlat. Det förslag som socialdemokraierna presenterade på den här punkten skilde sig nämligen på ett avgörande sätt från det förslag som länsberedningen hade framlagt. Det var alltså inte brådska i utskottet som var orsaken — det var den omständigheten att förslaget redan var remissbehandlat som gjorde att vi inte sände det på remiss igen. Wivi-Anne Cederqvist sade vad gäller behandlingen vid årets riksdag att man från oppositionens sida hade begärt in en förteckning över ledamöterna i de nya länsstyrelserna men att denna tyvärr var väldigt knapphändig. Det skulle, såvitt jag kan förstå, på något sätt vara en spark åt majoriteten som skulle ha vägrat minoriteten nödvändig eller önskad information. Men det stämmer ju inte med verkligheten. Vi tog in de redovisningar som socialdemokraterna begärde, och det krävdes inga ytterliga kompletteringar av de här sammanställningarna som togs in till utskottet. Nils Berndtson motiverade inte sin anslutning till det socialdemokratiska förslaget med att han inte vill ha någon representation för näringslivet, men han motiverade sin skepsis mot modellen som sådan med detta. Jag vill påminna Nils Berndtson om att i det förslag som vi antog i höstas finns ingen särrepresentation för näringslivet — det är landstinget som utser samtliga ledamöter. Och om det skulle vara så att herr Berndtson vill ha någon alldeles speciell spärr inbyggd i nominerings och valförfarandet mot en viss kategori i samhället, så måste ju Nils Berndtson försöka ange hur en sådan spärr skulle se ut. Jag tycker naturligtvis inte att den skall förekomma över huvud taget. Men herr Berndtsons invändning på den här punkten är mycket märklig. Herr talman! Den positiva motiveringen för den reform som gäller från årsskiftet uppehöll jag mig utförligt vid i debatten i december förra året, och det finns ingen anledning, tycker jag, att nu upprepa vad jag då anförde. Några vägande invändningar mot reformen har inte framkommit. Den är ett steg i riktning mot ökad demokrati på det regionala planet, men — och det medger jag gärna — den innebär inte några större omvälvningar. Om man har ambitionen att ge demokratin ytterligare genomslagskraft på länsplanet — och den ambitionen har vi sedan länge — får man gå vidare med ytterligare reformer över ett större sakpolitiskt fält. Ett ut redningsarbete för att möjliggöra detta har också dragits i gång av regeringen med berömvärd snabbhet. Utredningen om vidgad länsdemokrati skall överväga sådana förändringar som förlägger den politiska tyngdpunkten på det regionala planet till landstingen. Det kommittén i första hand skall ta itu med är den översiktliga regionala samhällsplaneringen. Arbetet skall bedrivas så att riksdagen kan ta ställning till delförslag redan under innevarande mandatperiod. Man kan således konstatera att utredningsarbetet på det här området äntligen har fått den intiktning som centern krävt sedan början på 1960 talet, vilket jag hälsar med stor tillfredsställelse. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Bertil Fiskesjö tog upp TCO:s representation i länsstyrelserna. Jag vill säga precis detsamma som i mitt huvudanförande, nämligen att jag kunde konstatera att farhågorna beträffande TCO var välmotiverade. TCO har en svag representation. Jag sade också att det visserligen finns tjänstemän bland ledamöterna — Bertil Fiskesjö sade olika sorters tjänstemän — men endast ett mindre antal kan trots allt betraktas som direkta representanter för TCO. Jag minns mycket väl när TCO:s presidium i höstas uppvaktade utskottet, möjligen minns jag det på grund av att jag själv är TCO-are. Lennart Bodström sade då bl.a. att han trodde att LO säkert skulle bli representerat i länsstyrelserna på grund av sin nära samhörighet med det socialdemokratiska partiet. Han trodde också att arbetsgivarparten skulle bli representerad genom de borgerliga partierna men att TCO på grund av sin partipolitiska obundenhet inte skulle bli det. Jag konstaterade bara att så också blev fallet. Sedan, Bertil Fiskesjö, har jag i mitt anförande inte nämnt ordet överkommun.

Jag sade också att vi så småningom fick redovisningen av personsammansättningen i de nyvalda styrelserna i länsstyrelserna. Den var knapphändig, och det var, herr talman, absolut ingen spark åt utskottsmajoriteten utan bara ett konstaterande.
Herr talman! Det förhåller sig ju så, att TCO inte har någon direkt representation i länsstyrelserna, och ingen annan organisation har det heller. Modellen är, som fru Cederqvist vet, att det är landstingen som utser samtliga-utom landshövdingen. Men vad man kan konstatera, om man går igenom personsammansättningen i länsstyrelsernas styrelser, är att det väl knappast finns någon annan kategori som är så väl företrädd runt om i landet som tjänstemannakategorin. Så jag har väldigt svårt att förstå klagomålen just på den punkten. Beträffande talet om överkommun är det riktigt att Wivi-Anne Cederqvist inte berörde detta i sitt anförande, och det kan jag mycket väl förstå, men ordet finns med i motionen och reservationen. Eftersom jag hade att bemöta reservationen fanns det skäl att även ta upp det här begreppet, som socialdemokraterna länge använt sig av och som jag trodde att jag nu skulle få utrett. Jag kanske kan få det utrett så småningom, när Hans Gustafsson kommer upp i talarstolen. Vad gäller det uteblivna remissförfarandet i höstas vill jag bara referera till vad jag tidigare sagt. Vi kunde konstatera att förslaget hade varit ute på remiss och att det därför inte fanns anledning att remittera det igen. Jag upprepar att det socialdemokratiska förslag som drevs igenom 1976 med lottens hjälp däremot icke hade varit ute på remiss.

Man instämde till stora delar i resonemangen men sade att på längre sikt skulle huvudmannaskapet för samordnings och planeringsuppgifter på regional nivå övergå till landstingskommunerna. Den här problematiken är ju utomordentligt viktig när man diskuterar länsstyrelsens framtida roll och sammansättning. Socialdemokratin ser länsstyrelserna som ett väsentligt samordnande organ på länsnivån, som utgör en länk i samspelet mellan stat och kommuner resp. landstingskommuner. Därför är det principiellt viktigt att inte landstingskommu nerna får ställning av en överkommun. Det får de redan genom att de väljer länsstyrelsens förtroendemannastyrelse. Samhällsplaneringen på länsnivån är en av de viktigaste uppgifterna för länsstyrelserna. I riktlinjerna för den fortsatta länsplaneringens framtida utformning i propositionen om samordnad sysselsättnings och regionalpolitik, propositionen 1975/76:211, betonades starkt kraven på ökad information från länsstyrelsen till landstingskommunerna och kommunerna samt ett ökat samspel. Detta var ett led i en fortlöpande breddning och förankring av länsplaneringen. I det sammanhanget var det väsentligt att företrädare för arbetsmarknadens parter kunde bli representerade. I dessa strävanden att förankra länsplaneringen annonserades vidare i propositionen om kommunal demokrati, 1975/76:187, åtgärder för att ge planmaterialet en mera tillgänglig utformning och en utveckling av formerna för planarbetet. Syftet var att därigenom finna vägar till ett ytterligare utvidgat medborgarinflytande genom medverkan av kommunerna och landstingskommunerna samt genom ökade möjligheter för partier och övriga folkrörelser att engagera sig i dessa frågor. Socialdemokratin har alltså en klar uppfattning om länsstyrelsens framtida roll. Samtidigt har vi angivit konkreta vägar för en ytterligare demokratisering av länsförvaltningens organisation och även för en vidgad medborgarförankring av den samordnande samhällsplaneringen på länsnivån. Den här inriktningen kommer vi att driva i den nya utredningen om länsdemokrati. Vad de borgerliga partierna har för planer för länsstyrelsens framtida roll är däremot höljt i dimma. När de borgerliga partierna nu kom till regeringsmakten och skulle börja förverkliga sin länsdemokrati tycks man ha drabbats av eftertankens kranka blekhet. Nu är det inte längre så konkret att man talar om att man åsyftar att flytta över ansvaret för länsplaneringen till landstingskommunerna. Frågan om huvudmannaskapet skymtar inte ens i direktiven. Nu talar man om att den nya utredningen skall inriktas på partiella reformer. Det gäller, säger man i direktiven, mera en fortlöpande utvecklingsprocess än en fråga om samlade genomgripande organisationsförändringar. Kommittén bör inte begränsa sina överväganden till formella frågor om huvudmannaskapet. ; Snömos, kanske någon tycker. Så gick det alltså med det länsdemokratiska alternativet när det skulle konkretiseras. Men nog är det väl märkligt att ett parti som centerpartiet, som pläderat för sin länsdemokrati i nära 15 år, som har medverkat i tre utredningar och som nu får chansen att genomföra en fjärde utredning och där tala om vad man vill, inte kan ge ett enda besked om hur man tänker sig länsfrågorna i framtiden. 7n Men vore det någon reda med detta är tiden nu mogen att främst centern klarar ut vad det är man vill åstadkomma med sin länsdemokrati. Vad man nu lyckats åstadkomma är endast osäkerhet hos de anställda i länsstyrelserna. De frågar sig vad som är meningen med de statliga länsuppgifterna i framtiden. Skall länsstyrelserna avrustas både med planeringsuppgifter och domstolsgöromål? Ja, vad återstår då? Behöver vi då ens en förtroendevald styrelse? Dessa frågor påverkar naturligtvis många andra frågor på länsstyrelserna, t.ex. rekryteringsfrågorna. Men regeringens intentioner är till ytterlighet oklara. Samtidigt som man tillsätter två utredningar, vilkas uppgift skall vara att avlöva länsstyrelserna uppgifter, låter man en tidigare aviserad administrativ utredning om planeringsenheternas arbete gå i gång. Om nu planeringsuppgifterna skall flyttas från länsstyrelsen, varför skall man då utreda de mer detaljbetonade frågorna om hur planeringsavdelningarna skall arbeta effektivt och olika planeringsformer samordnas? Samma osäkerhet sprider sig i kommunerna. Skall nu landstingen bli överkommuner över primärkommunerna? Praktiskt taget varje vecka får jag frågor från folk med anknytning till länsstyrelserna och kommunerna om vad man kan vänta sig av detta. Men sanningen är ju den att ingen vet. Regeringen har medvetet valt att vara suddig när det gäller dess avsikter. Den socialdemokratiska regeringen formulerade ett reformprogram för samhällsorganisationen som utgick från decentralisering och minskad statlig detaljreglering, ökat medborgarinflytande och personalinflytande samt ökat samspel mellan stat och kommun. I ett sådant program utgör länsstyrelserna en viktig länk mellan kommunal och statlig verksamhet. Samtidigt är ändamålsenliga länsstyrelser en förutsättning för att man på allvar skall kunna flytta ut beslutanderätten från de centrala myndigheterna. Utan ett klargörande om länsstyrelsernas roll i framtiden hänger hela decentraliseringsutredningens arbete i luften. Mot den här bakgrunden vill jag nu uppmana kommunministern att här i dag eller inom den närmaste framtiden klargöra vilka intentioner man har i fråga om länsstyrelserna i framtiden. Om det är meningen att de skall avrustas bör detta sägas klart ut. Det har inte minst de anställda rätt att veta. Om det däremot är på det sättet att den s.k. länsdemokratin bara är en optisk förvillelse så vore det bättre att lägga grunden till en sakdiskussion om samhällsorganisationen. Och då skulle vi säkerligen finna att uppfattningarna inte är så skiljaktiga. Då skulle det också vara möjligt att ge både länsstyrelserna, kommunerna och landstingskommunerna den arbetsro som de så väl behöver. Vi skulle då slippa nya uppslitande diskussioner om uppgiftsfördelningen mellan olika samhällsorganisationer. Det skulle säkert också vara till fördel både för de anställda och för medborgarna. Herr talman! Låt mig så bara helt kort beröra ett par av de frågeställningar som herr Fiskesjö tog upp. Han ifrågasatte och ironiserade över att socialdemokraterna var tveksamma, för att inte säga negativa, när den borgerliga majoriteten i slutet av föregående år ändrade ett beslut beträffande val av ledamöter i länsstyrelsen som ännu inte hade tillämpats och införde ett nytt system. Han sade nu att det är ju precis det som socialdemokraterna klagade på då som de gör själva nu. Det förhåller sig faktiskt inte på det sättet, herr Fiskesjö. Det beslut som togs av den borgerliga majoriteten har nämligen trätt i tillämpning, och det har då visat sig att flera av de farhågor vi hade för det beslut som fattades har bekräftats av de verkliga förhållandena. Det är skälet till att vi nu föreslår en ändring. TCO har ju inte uppvaktat och framfört sina synpunkter i den här frågan därför att organisationen tyckt att systemet är bra och ger en fullgod representation. Dessutom har herr Fiskesjö inte sakligt rätt när han säger att tjänstemännen skulle vara den mest företrädda kategorin i länsstyrelserna. För det första kan man ju undra om det inte är lantbrukarna som är bäst företrädda och för det andra är påståendet inte riktigt i sak heller. En undersökning som vi har försökt göra — jag skall gärna medge för herr Fiskesjö att den inte är särskilt lätt att göra — visar att det i länsstyrelserna totalt kan vara ca 14 ledamöter och 25 suppleanter som kan hänföras till att ha direkt anknytning till TCO. Jag kan inte säga att detta är en exakt riktig bedömning av situationen, för den är svår att göra. Men redan det visar ju att vi ingalunda har fått den allsidiga representation som vi alla hade eftersträvat, utan att det har blivit på det sättet att viktiga synpunkter och erfarenheter, som skulle komma länsstyrelserna till del genom det beslut som majoriteten fattade, här har undandragits länsstyrelserna. Sedan sade herr Fiskesjö, om jag fattade honom rätt, att han gärna skulle vilja ha bevis för att landstingen är eller tenderar att bli överkommuner över primärkommunerna. Ja men, herr Fiskesjö, vi förde ju en synnerligen lång diskussion om detta vid föregående tillfälle då frågan behandlades! Jag vill inte nu anknyta till hela den diskussionen för att inte ta kammarens tid i anspråk alltför länge. Men jag kan väl säga att det är alldeles uppenbart att det organ som utser samtliga ledamöter i ett annat organ redan av det skälet med vanligt språkbruk kan betraktas som ett överorgan. Det är ju det organet som skall utkräva ansvaret av ledamöterna och det organet som har möjlighet att påverka ledamöternas ställningstagande, eftersom det har den yttersta möjligheten att utkräva ansvar av dem. Redan av det skälet torde det vara helt uppenbart att valet av ledamöter i länsstyrelsen är en form för etablering av en överkommun. Tillsammans med alla de övriga tankar som har förts fram vid diskussionerna tidigare är det alldeles uppenbart att man på borgerligt håll är på väg att etablera landstingen som primärkommunernas överkommuner.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

Herr talman! Vad gäller den sista frågan var det på det sättet att kommunerna enligt det socialdemokratiska alternativ som fanns i länsberedningens förslag gavs direkt representation. Jag sade redan i december att det var klart att den modellen tilltalade en del kommuner. För att fortsätta bakifrån vill jag säga att jag fortfarande känner lika stor förvirring i fråga om på vad sätt den nya ordningen att utse länsstyrelse har lett till att landstingen har etablerat sig som överkommuner. Skulle man kunna tolka Hans Gustafsson på det sättet att landstingen var halvvägs överkommuner eller mellankommuner när de utsåg hälften av länsstyrelsernas ledamöter men att de nu, när de utser samtliga utom landshövdingen, har blivit överkommuner? Det skulle alltså vara enbart den omständigheten att länsstyrelsen rekryteras på ett visst sätt — utan några som helst förändringar av kompetensregler och kompetensfördelning i övrigt — som skulle göra situationen totalt annorlunda? Detta är för mig ett mysterium. Hans Gustafsson hade räknat på tjänstemannarepresentationen och sade att man måste vara försiktig därvidlag, eftersom det ofta är svårt att tolka titlar och organisationstillhörighet i det material som finns. Jag instämmer med honom i detta, men hur han kunnat komma fram till siffran 14 för antalet tjänstemän i länsstyrelserna begriper jag inte. Jag gick igenom centerns representanter i länsstyrelserna och kom då upp till ett tal som pendlar omkring 12-13 enbart för centerpartiet. Om Hans Gustafssons siffra skulle vara riktig skulle detta innebära att alla de övriga bara hade satt in en enda tjänsteman i länsstyrelserna! Det stämmer inte med den förteckning som vi har fått. Jag skall inte ta upp någon lång debatt om den fortsatta utvecklingen på länsdemokratiområdet. Det är en stor fråga, som vi har diskuterat många gånger, och centerns inställning är ju väl känd. Jag vill bara påminna om att det är självklart att vi inte kan göra de förändringar som vi önskar utan ett noggrant utredningsarbete. Man kan säga att utredningsarbetet har komplicerats; det har ju med nödtvång kommit att bli mera omfattande än det skulle ha blivit, om man hade kunnat gå vidare på länsdemokratiutredningens betänkande 1968. Det ville vi, eftersom det hade varit en lämplig utgångspunkt, och sedan har vi vid riksdag efter riksdag föreslagit att länsberedningen skulle få ändrade direktiv och satsa på den länsdemokratiska modellen. Detta röstades ned av socialdemokraterna så länge de hade majoritet i riksdagen. Nu har vi fått en ny utredning, som enligt sina direktiv skall lägga om kursen i länsdemokratisk riktning.
Herr talman! Herr Fiskesjös förvirring kan jag antagligen inte göra mycket åt. Om han inte vill begripa att det organ som har att utse ledamöter i ett annat har något inflytande över det, så kan jag inte annat än konstatera det. Men det är som att säga att aktieägarna på en bolagsstämma inte skulle ha något inflytande i förhållande till ledamöterna av styrelsen för bolaget. Jag kan inte förstå att herr Fiskesjö skall behöva bestrida detta faktum. Här skall alltså ledamöter som är utsedda av landstinget sitta i länsstyrelsens förtroendemannastyrelse för att i huvudsak fatta beslut som berör primärkommunernas planering. Är inte det etablering av en överkommun, då förstår jag inte över huvud taget hur det skall beskrivas. När det gäller den mera övergripande diskussionen om den regionala planeringen och huvudmannaskapet för den delar jag herr Fiskesjös uppfattning att vi inte i dag kan ta upp en stor debatt i den frågan; det har vi ju haft tidigare. Jag kan bara fortsätta att hävda att de direktiv som har skrivits av den nya regeringen för den tillsatta utredningen har karaktären av snömos, och jag begriper det. Uppenbarligen har centerpartiet och andra börjat få kritik från sina egna kommunala förtroendemän för att de håller på att etablera landstingen som överkommuner, och det har gjort att de numera är betydligt försiktigare än de har varit tidigare.
Herr talman! Jag skall inte citera långa bitar ur direktiven till den nya utredningen, även om jag i och för sig kunde göra det; jag vill bara anknyta till resonemanget om överkommuner, som jag fortfarande inte förstår. Det har ju inte gjorts några lagändringar och inte heller några andra förändringar i kompetensfördelningen mellan kommuner och landsting, och ändå säger herr Gustafsson i Ronneby att landstingen har blivit överkommuner i och med att de utser alla i stället för hälften av ledamöterna i länsstyrelsen. Det är givet att om man tar upp hela paketet, så kan man alltid börja diskutera kompetensfördelningen på olika nivåer. Ambitionerna i dag framgår av direktiven: ”En annan förutsättning är att kommunernas ställning inte får försvagas genom en vidgad länsdemokrati. Syftet måste i stället vara att stärka den kommunala självstyrelsen i stort.” Direktiven är minsann inte heller i övrigt något snömos. Där anges på punkt efter punkt vilka frågor som utredningen skall hugga tag i, och där finns också ett tidsprogram, som jag nämnde i mitt första anförande. Riksdagen skall ha möjlighet att ta ställning till delreformer redan under innevarande mandatperiod.
Herr talman! Herr Fiskesjö säger nu att det inte kan vara tal om att etablera en överkommun, eftersom det inte har skett någon förändring i de lagar som reglerar kompetensförhållandena mellan primärkommuner och landsting. Men de som sitter där som förtroendemannastyrelse har väl ändå att fatta beslut som i mycket hög grad är grundade på egna överväganden. Det är väl inte så, att varje beslut de fattar är i detalj reglerat i lagstiftning, utan det lämnas väl ett stort utrymme för deras egna överväganden. Eftersom de i första hand sysslar med planeringsuppgifter, där det gäller framtidsbedömningar och andra ting, är det alldeles självklart att de har en möjlighet att påverka förhållandena utan att det sker en ändring i lagstiftningen. Sedan hänvisar herr Fiskesjö till att det skulle stå att kommunernas ställning inte bör försvagas. Ja, det var precis vad departementschefen skrev i den proposition som vi tog i slutet av föregående år och som reglerar val av ledamöter i länsstyrelses förtroendemannastyrelse, och jag tror alldeles säkert att han också menar det. Det är bara det att hans förslag leder till något helt annat, och det är det primärkommunerna har upptäckt. De upptäckte det i sina remissvar, de upptäcker det nu, och det har i sin tur resulterat i att den borgerliga regeringen har anlagt ett mycket försiktigare synsätt än vad den hade tidigare. Jag bara hoppas att det, efter hand som den här diskussionen går vidare, skall leda till att regeringen inte längre känner något behov av att driva den frågan, även om den har ett förflutet som jag förstår kan verka litet påträngande. Får jag bara till sist säga, när herr Fiskesjö inte kunde godta den redovisning av representationen från tjänstemannasidan som vi har gjort, att jag har mitt material tillgängligt här och att jag gärna skall visa herr Fiskesjö det. Vi kan inte komma till något annat resultat än det som jag hade redovisat, men jag medger också att det finns en osäkerhetsmarginal.

Herr talman! För några månader sedan beslöt riksdagen att ledamöterna i länsstyrelsernas styrelser i framtiden skall utses av landstingen. Socialdemokraterna ville inte vara med om den reformen, bl.a. därför att den kom för tätt inpå en förändring, som redan tidigare var beslutad men ännu inte hunnit genomföras. ”Det strider mot de traditioner som finns inom lagstiftningen att inte avvakta erfarenheter innan det vidtas förändringar”, förklarade herr Johansson i Trollhättan m.fl. i motion 1976/77:15. Det behövdes alltså 24 dagars erfarenheter innan socialdemokraterna väckte förslag om en ny förändring. Man vill nu riva upp det system vi stannade för i höstas och avlägsna fyra landstingsvalda ledamöter ur länsstyrelsernas styrelser. Vi hade en lång palaver om den här frågan i december, och det finns ingen anledning att åter gå igenom alla argument för och emot. Jag skall inskränka mig till att peka på några besynnerligheter i socialdemokra Den första besynnerligheten är att man tycks uppfatta den genomförda förändringen som ett opassande brott mot den demokratiska traditionen. Riksdagen har gått ifrån en tidigare fast etablerad praxis, heter det i herr Palmes motion. Detta är ju den klassiska konservativa invändningen mot alla förändringar i samhället. Vill man över huvud taget genomföra reformer, lär man aldrig kunna undvika att kollidera med äldre praxis. Men i det här fallet är det inte bara konservatism utan också en ganska konstlad konservatism, eftersom lekmannainslaget i länsstyrelserna infördes så sent som den 1 juli 1971. Fastare etablerad än så är alltså inte den praxis som socialdemokraterna talar om. Det är inte heller så — som man velat antyda från socialdemokratiskt håll — att det skulle vara ett opassande avsteg från kutymen att ha lekmannastyrelser utan företrädare för arbetsmarknadens parter. Vem som helst kan konstatera i Statskalendern att det bara är ett mindretal av alla statliga verk som har sådana företrädare i sina styrelser. Därför är det högst egendomligt när utskottets socialdemokrater i reservationen beskriver den nu genomförda ordningen som en utmaning mot organisationerna. Är detta en utmaning mot arbetsmarknadens parter, så kan man med samma rätt säga att det är en utmaning att de inte är företrädda i tjogtals andra statliga organ. Inför beslutet i höstas yppades det en del farhågor för att de nya styrelserna inte skulle bli tillräckligt representativa. Reservanterna hävdar nu att en genomgång av förteckningar som utskottet tagit del av över de av landstingen valda ledamöterna bekräftar dessa farhågor. Detsamma har sagts här i debatten. Särskilt tjänstemannasidan skulle vara underrepresenterad. Jag skulle gärna vilja ta del av den genomgång som herr Gustafsson i Ronneby refererar till. Såvitt jag kan bedöma finns det nämligen en omfattande representation av de mest skilda yrkesgrupper i länsstyrelsernas styrelser. Där finns arbetare, tjänstemän, lantbrukare, företagare, hemarbetande och heltidsengagerade kommunala förtroendemän. Vad tjänstemännen anbelangar besätter de, såvitt jag har kunnat bedöma, ungefär 30 ?6 av alla platser i länsstyrelsernas styrelser. Och då har jag ändå inte räknat med alla de tidigare tjänstemän som döljer sig under sådana beteckningar som kommunalråd, landstingsråd och riksdagsman, som t.ex. herr Gustafsson själv. Att det skall behöva saknas kunskaper och erfarenheter från näringsliv och arbetsmarknad i de nya styrelserna finns ingen anledning att befara. Diskussionen om arbetsfördelningen mellan statliga ämbetsmän på länsplanet och folkvalda representanter är gammal — den har i själva verket pågått oavbrutet i över 150 år. Fram till mellankrigstiden var det framför allt de konservativa grupperna som slog vakt om det statliga inflytandet ute i länen. Vi mötte en liten reminiscens av denna hållning tidigare i dag under diskussionen om den nya kommunallagen, när herr Schött helt stilenligt försvarade landshövdingens rätt att delta i landstingsmötena. Men under de senaste 50 åren är det framför allt socialdemokraterna som har värnat om centralmakten och som i åtskilliga fall har gått emot krav på en vitaliserad regional självstyrelse. För oss liberaler däremot har den huvudsakliga färdriktningen ända sedan 1800-talet varit att stärka inslaget av folkligt inflytande på regional nivå. Därför är det också naturligt för oss att stödja de länsdemokratiska strävandena. Genom att ge länsstyrelsernas styrelser en konsekvent politisk sammansättning har vi flyttat fram positionerna ännu någon bit och underlättat framtida beslut om decentralisering av politiska beslut. Jag tror inte att det är omöjligt att betrakta de nya styrelserna på länsplanet som embryon till ett slags länsregeringar, som mycket väl skulle kunna ta slutgiltig ställning till en rad frågor som nu avgörs på regeringsplanet av jäktade statsråd. Det är en förfelad idé att alla beslut skall fattas i Stockholm. Låt oss i stället undersöka om inte många ärenden kan slutbehandlas i Umeå, i Karlstad, i Örebro och i Växjö. Med politiskt valda länsstyrelser kan vi föra besluten närmare de människor som är berörda. Får jag slutligen korrigera ett missförstånd som herr Berndtson tycks ha råkat ut för. Han hävdade att det borgerliga förslaget skulle ha gått ut på att ge näringslivets organisationer en särskild representation i länsstyrelsernas styrelser. Så är inte fallet. De enda som kräver särskild representation i länsstyrelsernas styrelser för arbetsgivarna och företagarna är socialdemokraterna. Herr Berndtson uttalade sig visserligen emot detta, men i voteringen avser vpk tydligen att ge sitt stöd åt att näringslivets organisationer företräds i länsstyrelsernas styrelser. Vi får väl se vad herr Hagel och herr Lövenborg har att säga om den saken.
Herr talman! Får jag med anledning av herr Tarschys inlägg bara säga att när vi har skiljaktiga meningar om antalet tjänstemän som finns med i länsstyrelsernas styrelser, beror detta naturligtvis på att vi definierar olika. Det är självklart att vi gör det, därför att den som jag kan tycka är representant för en kommun kan herr Tarschys tycka är representant för tjänstemän. Men det är faktiskt så, herr Tarschys, att de siffror som man kan komma fram till och som jag nämnde avser sådana representanter som har så nära anknytning till tjänstemannarörelsen, att man möjligen kan anse dem vara representanter för TCO i sammanhanget. Det är inte så att TCO har agerat i den här frågan därför att man tycker att man är väl företrädd, utan TCO har agerat därför att man tycker att tjänstemännen är dåligt företrädda.
Herr talman! Jag upprepar att enligt mina beräkningar är omkring 30 26 av ledamöterna tjänstemän. Siffran skulle stiga om man också räknade med alla de tidigare tjänstemän som döljer sig under sådana beteckningar som landstingsråd, kommunalråd och riksdagsman.

Herr talman! Hilding Johansson är, sade han i sitt föregående inlägg, glad över vissa saker. Jag skulle önska att jag kunnat dela denna glädje. Det hade jag kunnat göra om herr Johansson och hans partivänner i utskottet sträckt sig så långt att de velat gå med på majoritetens skrivning i detta betänkande när det gäller kollektivanslutning till politiskt parti. Men den glädjen blev oss inte förunnad i dag. Just i den här frågan gapar en stor klyfta i åskådningen mellan oss och socialdemokratin. Kollektivanslutningen av fackföreningsmedlemmar till det socialdemokratiska partiet är en årligen återkommande debattfråga här i kammaren. Mönstret är rätt lika från år till år: Moderaterna kräver i motioner ingripande genom lagstiftning. Utskottets socialdemokrater upprepar för varje år, men alltmer knapphändigt, att ”det måste tillkomma fackliga organisationer att fatta beslut i egna angelägenheter”. Centern och folkpartiet å sin sida hävdar lika envist att man av principiella skäl inte kan acceptera kollektiv anslutning av människor till politiskt parti. Missförhållandet bör dock inte lösas genom lagstiftning utan genom åtgärder från partiernas egen sida. På de senare åren har även riksdagen följt centerns och folkpartiets utskottsskrivning. Så tycks bli fallet också i år, eftersom vi nu nått fram till majoritet i utskottsbetänkandet just på den här punkten. Positionerna är alltså välkända, huvudargumenten likaså. Jag skall inte upprepa dem alla här. Dagens debatt borde därför inte bli särskilt dramatisk, och man kan ställa frågan: Leder den då någonvart? Jo, lika väl som droppen urholkar stenen vågar jag hävda att riksdagen också i dag kommer att ta ett steg framåt, kanske inte så stort men dock framåt. Var viss om att många tusenden ute på arbetsplatserna väntar att riksdagen åter skall slå vakt om den självklara regeln att medborgarna skall ta politisk ställning genom övertygelse och fritt söka medlemskap i politiskt parti genom en individuell handling. Var viss om att den tysta majoriteten väntar att riksdagen slår vakt om individens integritet —- ännu en gång! — slår vakt om rätten att inte behöva avslöja vilken politisk uppfattning man har och inte har. Det förvånansvärda är att vi fortfarande, mitt inne i 1970-talet, måste diskutera dessa självklarheter. 1970-talet som har varit så starkt präglat av reformer och beslut som stärkt medborgarens fri och rättigheter. Förklaringen ligger i den rent ut sagt konservativa inställningen hos den svenska socialdemokratin just i denna fråga. Denna konservatism har naturligtvis sin förklaring. Kollektivanslutningen till socialdemokratin har gamla anor. Den kom till redan för 75 år sedan. Den kom till i en tid full av orättvisor. Då fanns inte den allmänna och lika rösträtten, då fanns inte föreningsrätten. Det förekom förtryck av både ekonomisk, social och politisk natur. Jämfört med mycket annat var kollektivanslutningen till ett politiskt parti inte så stötande då. Men sedan dess har mycket hänt. Människovärdet har höjts och i samma grad också kravet på integritet. har jag motsvarande svårighet att förstå vad de socialdemokratiska re —— servanterna i dag menar med sin skrivning när man säger att ”det måste = Kollektivanslutning tillkomma fackliga organisationer att fatta beslut i egna angelägenheter.” — till politiskt parti, Den rätten har inte satts i fråga av utskottets majoritet. Det vore mig m.m. fjärran att beskylla reservanternas talesman, herr Hilding Johansson, för okunnighet om vad det hela rör sig om. Han har säkert klart för sig — det går bra att läsa innantill — att vad utskottsmajoriteten pekar på och vad riksdagen flera gånger har pekat på, det är det olämpliga i att socialdemokratin till skillnad från andra partier i vårt land tar emot och registrerar som medlemmar andra än dem som enskilt sökt medlemskap i partiet. Riksdagens uttalanden har aldrig varit riktade mot fackföreningsrörelsen. De har varit riktade mot socialdemokratins föråldrade värvningsmetoder. Men jag vill samtidigt understryka att hur djupt jag än ogillar dessa metoder kan det inte bli fråga om lagstiftning, nej inte ens hot om lagstiftning. Det finns flera goda skäl för denna uppfattning. Till att börja med vill jag peka på hur vi i vårt land har byggt upp demokratin genom medborgarnas engagemang i organisationer av olika slag. I arbetet i dessa organisationer skolas den svenske medborgaren till sammanhållning men också till respekt för oliktänkande. I den stora floran av organisationer spelar partierna rollen som hörnpelare. De bär upp vår svenska demokrati. Just deras frihet att forma sitt inre liv är grunden för deras betydelse. Varje försök att genom lag reglera partiernas inre liv måste därför avvisas. Ett första steg kan ge anledning till flera, ja till en helt ny färdriktning, där den allsmäktiga staten tar makten över organisationerna. ; Men, invänder kanske någon, visst har vi väl exempel på hur organisatioher och partier missbrukar sin frihet — man far illa fram med oliktänkande. Är inte just kollektivanslutning ett sådant exempel? Jo, men låt oss komma ihåg att i en fri 'demokrati som vår spelar den allmänna opinionen en stor roll. Den kritik som på senare år förts fram i vår tidningspress mot kollektivanslutningen har spelat stor roll. Och de uttalanden som riksdagen gjort mot kollektivanslutningen har också spelat stor roll. T. o. m. reservanterna torde vara väl medvetna om hur de kritiska rösterna blivit fler och fler — även i socialdemokraternas egna led. Också socialdemokratiska ledarskribenter har både genom egna artiklar och genom generositet när det gällt insändare visat var de står i den här frågan. Ingen kan undgå att märka att fackföreningar numera också går ur det socialdemokratiska partiet. Den sakliga kritiken börjar ge resultat.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

Herr talman! Sveriges riksdag har vid tre tillfällen under 1970-talet ställt sig bakom uttalanden mot kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. I år föreslår konstitutionsutskottets majoritet att riksdagen skall upprepa sina tidigare gjorda uttalanden i denna fråga. Det kommer då att bli fjärde gången gillt. Men långt innan riksdagen för första gången 1973 gjorde ett uttalande mot kollektivanslutningen hade frågan varit föremål för en livlig debatt och anslutningsformen för en stark kritik. Jag skall inte i dag upprepa alla de skäl mot kollektivanslutning som har framförts vid olika tillfällen i denna kammare. Jag skall dock något uppehålla mig vid frågan om vad riksdagsuttalanden av den typ som riksdagen har gjort vid tre tillfällen egentligen är värda. Hittills har ju det socialdemokratiska partiets ledning inte visat några tecken på att efterkomma vad riksdagen har uttalat. Den har valt att medvetet nonchalera de uttalanden som gjorts. Då frågar man sig: Varför? Den starka kritiken i vida kretsar mot kollektivanslutningen kan rimligtvis inte vara något som i och för sig gläder det socialdemokratiska partiet och dess ledning. Att gång på gång tvingas försvara någonting så orättfärdigt som kollektivanslutningen måste tära en hel del på den goodwill som partiet har. Man kan säkert utgå från att det utåt sett skulle kännas skönt för socialdemokratin att slippa den black om foten som kollektivanslutningen utgör. Det kan i vissa sammanhang inte vara särskilt lätt att försöka framstå som ett tilltalande parti, ett parti som i alla lägen värnar om demokratin, när man tvingas tvångsansluta huvuddelen av sina medlemmar. Herr talman! Jag tänker uppehålla mig litet vid orsakerna till att socialdemokratin så intensivt hittills slagit vakt om kollektivanslutningen. Såvitt jag kan förstå är huvudskälet ekonomiskt. En betydande del av det socialdemokratiska partiets inkomster kommer från de kollektivanslutna medlemmarna, någonting som en partisekreterare och partikassör naturligtvis måste fästa stor vikt vid. Men rimligtvis borde de rent historiska motiven för att finansiera sin verksamhet på detta sätt ha minskat i betydelse. Införandet av partistödet ger alla i riksdagen representerade partier — åtminstone de som har invalts på ett normalt sätt — rimliga ekonomiska villkor att arbeta under. De ekonomiska motiven för socialdemokratin att bibehålla kollektivanslutningen torde i dag inte behöva ha en avgörande betydelse för partiet. Ett annat skäl som väldigt ofta åberopas från socialdemokratin är de nära kontakterna mellan Landsorganisationen och det socialdemokratiska partiet. Det bör understrykas att det i och för sig är felaktigt att använda uttrycket ”den fackliga rörelsen” i detta sammanhang. Såvitt bekant använder sig varken TCO, SACO eller någon annan facklig rörelse av kol lektiv anslutning till politiskt parti. Nr 87 Det har hävdats, herr talman, att kollektivanslutningen ger Landsorganisationen större möjligheter att påverka SAP än som annars skulle ha varit fallet. Detta resonemang förutsätter emellertid att man resonerar kvantitativt, dvs. att inte den sakliga styrkan i LO:s politik, argument = Kollektivanslutning och förslag är avgörande utan antalet kollektivanslutna medlemmar. Blott = till politiskt parti, genom att använda en så pass tveksam metod som kollektivanslutningen — m.m. skulle LO få tillräckligt gehör hos det socialdemokratiska partiet för sina åsikter och vice versa. ; Men så kan inte vara fallet. En facklig organisations stöd hos politiska partier för sina medlemmars krav måste naturligtvis grunda sig på sakståndpunkter. Det resonemang som här förs skulle innebära att det socialdemokratiska partiet plötsligt skulle fästa mindre avseende vid vad LO tycker, om kollektivanslutningen avskaffades. Socialdemokratin skulle alltså enligt de socialdemokratiska argumenten vara så trolös mot Landsorganisationen att den blott kan hållas på mattan genom kollektivanslutning. Det finns emellertid inga fackliga uppgifter som skulle bli lidande om kollektivanslutningen upphörde. Man kan med fog snarare hävda en motsatt uppfattning. Om facket slutade upp med kollektivanslutningen, skulle tvärtom ett irritationsmoment i den fackliga verksamheten upphöra. Det brukar i kollektivanslutningssammanhang hävdas från socialdemokratiskt håll att det är en fråga om starka känslomässiga och traditionella inslag, som går tillbaka till arbetarrörelsens genombrottstid. De problem och det motstånd som arbetarrörelsen då mötte motiverade och nödvändiggjorde ett nära samarbete mellan det socialdemokratiska partiet och Landsorganisationen. Jag medger gärna, herr talman, att det här är ett känslomässigt skäl som kan ha ett visst värde åtminstone för en äldre generation, men att fortfarande år 1977 kollektivt ansluta människor till ett politiskt parti med hänvisning till problem som inte längre har den minsta praktiska relevans håller helt enkelt inte. Vad kommer då att hända, om riksdagen i dag ånyo uttalar sig mot kollektivanslutning till politiskt parti? Hittills har det socialdemokratiska partiet inte varit benäget att följa riksdagens uttalanden. Vi måste då slå fast att detta i första hand är en fråga för det socialdemokratiska partiet, inte för Landsorganisationen. Det går inte att skylla på att LO fritt måste kunna fatta vilka beslut organisationen vill. Om det socialdemokratiska partiet säger nej till detta och vägrar att inregistrera medlemmar som kollektivt har anslutits till partiet, så kommer LO inte att kunna fortsätta att kollektivt ansluta medlemmar till detta parti. Det är alldeles självklart. SAP har alltså alla möjligheter att snabbt genomföra reformer inom partiet som omedelbart stoppar kollektivanslutningen. Jag tycker det är fegt att man hela tiden i den här debatten försöker krypa bakom Landsorganisationen och de fackliga lokala organisationer som använder sig av denna metod. Socialdemokraterna bör själva ta ansvaret för den här 85 anslutningsformen. De kan säga nej om de vill. Efter valet har det uppstått en debatt inom det socialdemokratiska partiet och den fackliga rörelsen om kollektivanslutningens framtid. Det finns tecken som tyder på att den interna oppositionen mot kollektivanslutningen håller på att växa sig starkare.

Vi måste ha klart för oss att kraven på kollektivanslutningens avskaffande undan för undan kommer att fortsätta i den offentliga debatten och växa till i styrka. I riksdagen kommer förslag att på olika sätt få kollektivanslutningen avskaffad att gång på gång framföras också i framtiden. Ju längre tiden går, desto mera oacceptabel kommer kollektivanslutningen att framstå i ett modernt demokratiskt samhälle. Konstitutionsutskottet uttalar starka förhoppningar att just den interna debatten inom socialdemokratin och Landsorganisationen skall leda till att kollektivanslutningen upphör frivilligt och det inom en nära framtid. Om så blir fallet är detta att hälsa med tillfredsställelse. Jag delar utskottets uppfattning att det finns vissa tecken som tyder på en utveckling i den riktningen. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som de moderata ledamöterna av konstitutionsutskottet denna gång inte har biträtt det motionskrav som föreligger om lagstiftning mot kollektivanslutning. Jag vill till herr Johansson i Trollhättan säga att det inte beror på, som han försökte göra gällande i sitt anförande, att vi har övergivit vår tidigare ståndpunkt. Om herr Johansson tror det kan han inte ha läst det särskilda yttrande som är fogat till konstitutionsutskottets betänkande.

Vi har velat avvakta med hänsyn till den interna debatt som nu håller på att ta fart inom det socialdemokratiska partiet, men om icke detta skulle leda till resultat känner sig moderata samlingspartiet oförhindrat att ånyo i denna riksdag kräva att kollektivanslutning förbjuds i lag.

Herr talman! På en punkt är den här debatten lik de övriga debatter som vi haft i denna kammare om kollektivanslutningen, nämligen därigenom att man från socialdemokratiskt håll hellre talar om vad moderata samlingspartiet tycker och vad centern och folkpartiet tycker än diskuterar själva sakfrågan och försöker bemöta de argument mot kollektivanslutning som framförts och som riksdagen vid tre tillfällen under 1970 talet har ställt sig bakom. Det är faktiskt på det sättet att vi inte har bytt ståndpunkt i moderata samlingspartiet. Det står alldeles klart i det särskilda yttrandet. Vi är beredda att ge socialdemokratin och Landsorganisationen — jag underströk i mitt anförande att det är de fackliga lokala organisationerna som beslutar — en chans att själva klara upp den här frågan. Men om det inte sker är det självfallet att kraven på hårdare åtgärder för att få slut på denna odemokratiska anslutningsmetod kommer att växa sig starkare och starkare, och då kommer kraven på lagstiftning måhända om ett antal år att möta ett bredare stöd än det har gjort hittills. Jag tycker det är tråkigt att socialdemokraterna, och herr Johansson i Trollhättan utgjorde inget undantag i sitt inlägg, fortfarande försöker skylla på de lokala, fackliga organisationerna. Det är väländå så, att de lokala organisationerna skulle respektera ett nej från socialdemokraterna att ta emot medlemmar som är kollektivt anslutna. Eller tror inte herr Johansson i Trollhättan att de lokala, fackliga organisationerna har så mycket respekt för ett beslut på en socialdemokratisk partikongress t.ex.? Om jag gör mig skyldig till häleri vet herr Johansson i Trollhättan att jag naturligtvis blir straffad, trots att det inte är jag själv som begått det första brottet. Här är det inte fråga om brott i juridisk mening, men det är fråga om att man hela tiden säger att det är de andra som sysslar med det här, vi vet ingenting, vi känner ingenting till, vi är oskyldiga, låt dem göra som de vill. Men ansvaret ligger här hos den part som tar emot medlemmarna, nämligen det socialdemokratiska partiet. Får jag till slut säga, herr talman, att det är bra att herr Johansson nu talar om att det ekonomiska stödet genom kollektivanslutningen betyder mycket för hans parti. Men tror inte herr Johansson att de människor som vill stödja hans parti skulle kunna göra det frivilligt, och inte drivas fram med piskan via kollektivanslutningen?

Herr talman! Hur den här piskan fungerar kommer säkert moderata representanter i denna kammare som är med i Landsorganisationen och som har ett fackligt förflutet att något senare i debatten kunna redovisa på ett sätt som jag tror borde stämma åtminstone herr Johansson i Troll — Nr 87 hättan till en smula eftertanke. Onsdagen den Men, herr Johansson, om allting nu är så bra och om det inte finns 16 mars 1977 några problem, varför skulle det då ha startat en sådan intensiv debatt inom socialdemokratin och inom fackföreningsrörelsen? Varför skulle — Kollektivanslutning då de egna protestera? Varför skulle det skrivas artiklar och bildas opinion = till politiskt parti, emot denna anslutningsform? Det är inte på det sättet att det är fråga — m.m. om några onda politiska anslag från andra partier. Det är ju inom den stora rörelsen — herr Johanssons egen rörelse - som man reagerar mot detta. Faktum är också att det finns en hel del lokala fackliga organisationer som inte använder sig av denna metod, och de måste ha något skäl för detta. Vad är då skälet? Jo, det är — som ledamoten av denna kammare fröken Engman sade i en debatt för några år sedan — principiella skäl som gör att man inte vill använda sig av metoden. Just det — principiella skäl! Det inser man på en rad håll också inom den fackliga rörelsen. När det nu bevisligen finns sådana principiella skäl tycker jag det vore rimligt att man inom det socialdemokratiska partiet tar konsekvenserna av detta och ser till att det inte finns utrymme för sådana här tveksamheter i fortsättningen. Är kollektivanslutningen ett brott eller inte? Den är inte ett brott emot Sveriges lag, men jag och väldigt många med mig - inte minst människor som har råkat ut för kollektivanslutningen — uppfattar den som ett brott mot den politiska integriteten, och jag tycker att man gör det med all rätt. Att bli kollektivansluten till ett politiskt parti, kanske utan att man vet om det, trots att man har en helt annan politisk uppfattning kan nämligen med rätta betecknas som ett brott mot vederbörandes politiska samvete. Jag tycker därför, herr Johansson i Trollhättan, att det är rimligt att socialdemokratin nu tar itu med dessa frågor på egen hand. Jag tror att socialdemokratin, om viljan finns, skall kunna klara av det. Men om det inte sker, då får man vara beredd på att opinionsbildningen mot detta system undan för undan kommer att tillta i styrka.

Herr talman! Den debatt om kollektivanslutning till politiskt parti som nu äger rum är ingalunda ny. Den fanns redan i arbetarrörelsens brytningstid. Då gällde debatten kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet, och den ägde rum inom arbetarrörelsen. Debatten fördes då mellan dem som den berörde. Den debatt om kollektivanslutning som förts i riksdagen är däremot ny. Det är nu fjärde gången den äger rum, och argumenten är varje gång desamma. Ingenting nytt har heller framkommit som skulle för 89 ändra vänsterpartiet kommunisternas ställningstagande i denna fråga. Vi har alltid hävdat uppfattningen att medlemskap i ett politiskt parti skall ske med individuell anslutning och att den medlemssökande själv skall ta ställning till program och stadgar för det parti det gäller.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

Att fackföreningsrörelsen i skilda lägen stöder politiska organisationer är både nödvändigt och riktigt, men det bör ske på basis av organisatorisk självständighet och på fackföreningsfolkets egna villkor. Enligt riksdagens uppfattning är kollektivanslutning till politiskt parti i princip inte försvarbar.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

Det är beklagligt att det socialdemokratiska partiet inte respekterar riksdagens beslut och har vidtagit åtgärder för att avskaffa kollektivanslutningen. Härigenom underlättas de borgerliga partiernas agerande. Herr talman! Jag yrkar bifall till det nu under överläggningen framställda yrkandet.

Herr talman! Det lär inte komma som någon överraskning för kammaren att vi i folkpartiet vidhåller vår bestämda kritik av kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Den kritiken har vi drivit i årtionden, och vi kommer att fortsätta att driva den tills denna ovärdiga form av medlemskap är avskaffad. Riksdagen har flera gånger uttalat sig för att varje individ skall ha rätt att fritt och självständigt välja politiskt Nr 87 parti. I år ansluter sig utskottet till tidigare gjorda uttalanden och riktar Onsdagen den således en ny allvarlig maning till det socialdemokratiska partiet. 16 mars 1977 Vi vet att det förs en debatt inom den fackliga rörelsen och inom I socialdemokratin, och vi sätter vår lit till att den debatten i en inte alltför — Kollektivanslutning avlägsen framtid kommer att utmynna i ett klart ställningstagande. Där = till politiskt parti, för avvisar vi moderaternas tanke om lagstiftning — vi menar att det — m.m. är socialdemokraternas egen sak att ta itu med denna odemokratiska och otidsenliga anslutningsform. Vi vet också att man brukar försvara kollektivanslutningen genom en hänvisning till föreningars rätt att själva besluta om sina egna angelägenheter. Den rätten skall givetvis förbli orubbad. Men här "handlar det inte om föreningens egna angelägenheter utan om medlemmarnas rätt att självständigt välja politiskt hemvist. Den rätten kan inga föreningsstadgar i världen ta ifrån dem. I ett demokratiskt samhälle måste var och en själv få bestämma om han eller hon vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket. Att fatta kollektiva beslut i sådana frågor och att besluta inte bara på de närvarandes vägnar utan också på de frånvarandes är en orimlighet, och lika orimligt är det att socialdemokratiska partiet accepterar medlemmar som på detta sätt ofrivilligt anslutits till partiet. Herr Franzén sade att det inte hade kommit in något nytt i debatten. Jo, något nytt har kommit in. Genom en färsk statsvetenskaplig undersökning av professor Leif Lewin i Uppsala vet vi numera något om vidden av den opinion inom den fackliga rörelsen som vänder sig mot kollektivanslutningen. Lewin har frågat ungefär 2000 LO-medlemmar i 50 olika avdelningar runt om i landet vad de anser om kollektivanslutningen. Det visar sig då att 64 ?5 av medlemmarna anser att kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet är en felaktig form för medlemskap i ett politiskt parti, medan endast 36 "6 är av motsatt åsikt. Bland sektionsstyrelsemedlemmar är 52 26 mot kollektivanslutningen och bland avdelningsstyrelsemedlemmar 56 ?6. Antalet tillfrågade på dessa båda nivåer är sammanlagt över 500. Endast på central nivå, där Lewin fått svar från 252 förtroendevalda, finns en majoritet för att bibehålla kollektivanslutningen, men även här är 33 ?6 av de svarande kritiska. Lewin har också undersökt de kollektivanslutna medlemmarnas partisympatier och reservationer. Bland 1 371 tillfrågade medlemmar i avdelningar som beslutat om kollektivanslutning visade det sig att endast 5 96 reserverat sig. Men det var bara 61 926 av intervjupersonerna som uppgav sig stödja det socialdemokratiska partiet. Av de medlemmar som inte reserverat sig och alltså var kollektivanslutna medlemmar i det socialdemokratiska partiet var det så mycket som 18 26 som stödde ett annat parti än det socialdemokratiska. Om denna undersökning ger en korrekt bild av verkligheten — och det finns det all anledning att tro att den gör, med tanke på den teknik som använts och det stora urval 91 som tillfrågats — då förefaller det sannolikt att det bland de kollektivanslutna medlemmarna i det socialdemokratiska partiet finns väsentligt över 100 000 personer som inte stöder socialdemokratin. Låt mig citera Leif Lewins slutsats: ”Kollektivanslutningen av fackföreningsavdelningar till det socialdemokratiska partiet fungerar i praktiken på ett sådant sätt, att det innebär ett brott mot den demokratiska principen om minoriteternas rättigheter.”

Herr talman! Som tidigare talare framhållit är det ju inte första gången som vi här i riksdagen diskuterar frågan om kollektivanslutning till politiskt parti. Beklagligtvis är det väl inte heller troligt att det kommer att bli den sista. Från moderata samlingspartiets sida har vi hävdat att en väsentlig del av de mänskliga fri och rättigheterna är att varje medborgare självständigt skall kunna bestämma, om han vill ansluta sig till ett politiskt parti. Denna uppfattning delas också av de övriga borgerliga partierna samt av vpk och förmodligen även av övriga kommunistpartier i och utanför riksdagen. Det är därför litet underligt när herr Johansson i Trollhättan som gammal, tränad representant för konstitutionsutskottet nyss försökte hävda att alla demokratiska partier nu står på samma linje när det gäller kollektivanslutningen. Detta är ju en sammanblandning av teknik och materiellt innehåll. I det här betänkandet från konstitutionsutskottet har ingen krävt lagstiftning. Det är ju en himmelsvid skillnad mellan herr Johanssons och t.ex. mittpartiernas synpunkter på kollektivanslutningen. Herr Johansson sade, om jag inte hörde fel, att man inom det socialdemokratiska partiet är stolt över sambandet mellan facklig och politisk anslutning. Men det är precis det som alla de borgerliga partierna, inkl. vpk, har uttalat sig emot. Det centrala är väl innehållet i frågan. Där intar vi helt olika ståndpunkter och har så gjort ända sedan frågan aktualiserades. Det intressanta är de siffror som herr Tarschys nyss nämnde men som jag inte skall upprepa. De bekräftar ju andra opinionsundersökningar, nämligen att hela 64 ?6 av de LO-anslutna hade samma principiella uppfattning om kollektivanslutning till ett politiskt parti. Efter valet har också flera socialdemokratiska tidningar börjat ifrågasätta riktigheten av den politiska tvångsanslutningen. Från det socialdemokratiska partiets sida har man egentligen endast kunnat åberopa ett enda argument för sin orimliga ståndpunkt, men det har i stället på papegojors vis ständigt upprepats. Argumentet återkommer även i den socialdemokratiska reservationen vid konstitutionsutskottets betänkande nr 27. Man säger att ”det måste tillkomma fackliga organisationer att fatta beslut i egna angelägenheter”. Men herr Tarschys har nyss utvecklat att det inte är fråga om sådana egna angelägenheter utan gäller de enskilda medborgarnas angelägenheter. Det kan vara intressant att något titta på bakgrunden till denna nu heligförklarade tes. När frågan år 1898 uppkom om att skapa en facklig topporganisation, Landsorganisationen, var man på ledande socialdemokratiskt håll mycket kritiskt för att inte säga negativt inställd. Så småningom accepterade man dock tanken, men endast under förutsättning att LO-medlemmarna kollektivt anslöts till socialdemokratiska partiet. På fackföreningshåll å andra sidan ansågs detta vara en icke godtagbar inblandning i den fackliga verksamheten, och flera fackförbund vägrade därför till en början att gå in i LO eller gjorde det under protest. När så småningom ett beslut om fackligt-politiskt samband i LO:s stadgar fattades var det två tredjedelar som röstade för medan en tredjedel av kongressombuden röstade mot ett sådant samband. Oppositionen mot kollektivanslutning fortsatte inom LO, och vid kongressen år 1900 ströks bestämmelsen om kollektivanslutning. Med stor tveksamhet ersatte man den med ett uttalande om att LO skulle verka för anslutning till det socialdemokratiska partiet. Även denna bestämmelse mötte dock så stark kritik att LO vid sin kongress 1909 strök varje uttalande om kollektivanslutning. Sedan denna tid finns ingenting i LO:s stadgar rörande kollektivanslutning. Däremot tog socialdemokratiska partiet vid sin kongress år 1908 upp frågan. Det skedde i den formen att man för arbetarkommunernas del — dessa är ju partiets lokalorganisationer — tog in en bestämmelse av innehåll att föreningar som erkände det socialdemokratiska partiets program och önskade ansluta sig till partiet kunde göra så, varvid dock de som hos föreningens styrelse skriftligen reserverade sig mot medlemskap i partiet skulle frånräknas. Det intressanta i detta sammanhang är sålunda att LO:s egna stadgar och bestämmelser inte innehåller någonting om kollektivanslutning utan att fackföreningarna helt baserar sig på en annan organisations stadgar när man genomför tvångsanslutning. T. o. m. formerna härför har man slaviskt tagit utifrån när man kräver en skriftlig reservation. Det är ett ganska kraftigt svar på herr Johanssons i Trollhättan uttalanden om att detta är de fackliga organisationernas ensak. Redan av detta skäl ter det sig närmast groteskt när man som stöd för kollektivanslutningen åberopar fackföreningarnas beslutanderätt i egna angelägenheter. Dessa angelägenheter har ju inte ens fått uttryck i de egna stadgarna. Men på vilka andra sätt skulle beslut om kollektivanslutningen kunna betraktas som fackföreningens angelägenhet? Jag kan egentligen inte se någon annan förklaring än att de socialdemokratiska fackföreningspamparna anser att endast det socialdemokratiska partiet tar till vara de LO anslutnas intressen. Det framgick också av herr Tarschys redogörelse för synpunkterna i dessa frågor att ju högre upp man kommer i LO hierarkin, desto mer entusiastisk är man för tvångsanslutningen. Denna uppfattning kommer mig att tänka på ett uttalande av Per Edvin till politiskt parti, Sköld från 1948, då han var samordningsminister. När livsmedelskommissionens chef ansåg att vi borde stoppa importen av äpplen, därför att de svenska äpplena var goda nog åt det svenska folket, svarade Sköld: ”Men tänk om vi skulle låta konsumenterna själva bestämma det.” Och därvid blev det. Vad de LO-anslutna beträffar vet vi både från opinionsundersökningarna och andra källor att åtminstone 30 26 vid senaste valet röstade på andra partier än det socialdemokratiska. Räknas inte deras fri och rättigheter? Jo, säger man från socialdemokratiskt håll, de kan skriftligen reservera sig. Ja, men detta bryter ju ändå mot deras personliga rättigheter, eftersom de då tvingas avslöja åtminstone vilken politisk uppfattning de inte har. Men här kommer vi in på ett annat möjligt försvar för kollektivanslutningen. Om man reserverar sig, så gäller i åtskilliga fackföreningar — jag vågar inte säga om det är majoriteten — att vederbörande tvångsanslutne, även om han reserverar sig, ändå inte får tillbaka den årsavgift till det socialdemokratiska partiet som man tagit ut av honom. Den skall enligt beslut i stället ”överföras till avdelningen studiekonto”. Detta måste såvitt jag förstår betecknas som ren stöld från fackföreningens sida mot den enskilde. Hur kan man anse sig ha rätt att sedan en LO-ansluten sagt sig inte vilja tillhöra det socialdemokratiska partiet ändå ta ut en högre avgift av honom än som är fastställd i fackföreningens stadgar? Och hur många LO-medlemmar som har andra partisympatier än socialdemokratiska vågar reservera sig? På åtskilliga arbetsplatser — kanske de flesta — utsätts de i så fall för tråkning av både ombudsmän och kamrater. Och alla är inte hjältar. Herr Johansson i Trollhättan säger nu att de fackliga organisationerna skall besluta: en enskild förening skall man inte träda i ämbetet. Men hur skulle det se ut om t.ex. Villaägarförbundet beslöt att alla dess medlemmar skulle anslutas till moderata samlingspartiet och Svenska jägareförbundet beslöt att dess medlemmar skulle anslutas till folkpartiet och någon var medlem i båda föreningarna? Hur skulle det se ut om den här principen knäsattes för andra än fackföreningsmedlemmar? Det är alltså en princip som inte går att upprätthålla. Det rör sig inte om föreningarnas rätt utan om den enskildes integritet och rätt emot föreningarna. Ett av de mest betänkliga inslagen i kollektivanslutningen är att partiet inte har en aning om vilka personer som tillhör partiet genom kollektivanslutningen. Dess effekt är nämligen att kassören i vederbörande fackförening endast insänder en klumpsumma, ett antal kontingenter, avseende det antal LO-medlemmar som inte reserverat sig mot kollektivanslutningen. Vad innebär detta i praktiken? Jo, att det socialdemokratiska partiet inte vet vilka 70 26 av partiets medlemmar är — för så många av partimedlemmarna är det som är kollektivanslutna. Självfallet kan de heller inte i denna egenskap få del av partiets material o. d. De är i själva verket partimedlemmar av lägre grad, vars enda uppgift är att betala till den socialdemokratiska partikassan. I längden måste denna situation allt klarare framstå som förödmjukande och ovärdig för både det socialdemokratiska partiet och de tvångsanslutna medlemmarna. Det borde därför inte behövas en lagstiftning i ett land som Sverige för att trygga en så grundläggande rättighet som den enskildes fria anslutning till politiska partier. Och det är möjligt att den uppfattning som råder i folkpartiet och centern att socialdemokraterna kommer att inse detta och dra konsekvenserna härav skall visa sig riktig. Jag har för dagen inget yrkande. Det innebär dock ingalunda att vare sig jag eller moderata samlingspartiet, som nyss herr Björck i Nässjö framhållit, eller våra väljare ändrat uppfattning i sak. Vi anser fortfarande att omsorgen om den enskildes integritet motiverar ett införande, i grundlagens bestämmelser om fri och rättigheter, av en bestämmelse om vars och ens frihet att själv bestämma om anslutningen till ett politiskt parti. Vi har emellertid accepterat att avvakta huruvida man under det här året kommer att ompröva frågan inom det socialdemokratiska partiet och att se om den förhoppning som centern och folkpartiet har kommer att visa sig riktig och om det socialdemokratiska partiet sålunda ändrar uppfattning. Vi har alltså möjlighet att återkomma så småningom i den här frågan.

Herr talman!

Men när det gäller att gå till konkret aktion mot kvinnoförtrycket intar den borgerliga regeringen en lika tvekande hållning som den socialdemokratiska gjorde. Det senaste exemplet på detta är den behandling som vpk:s motion 1333 har fått av konstitutionsutskottet. Vpk yrkar där på dels förbud i grundlagen mot att sprida kvinnodiskriminerande uppfattningar, dels instiftande av en särskild lag med förbud mot spridning av könsdiskriminerande text och bilder, även i reklam. Utskottets motivering för avslaget är att kommitté och utredningsarbete med samma målsättning pågår. Vi hävdar att den kvinnodiskriminering som pågår är av så allvarlig karaktär att den fordrar omedelbara åtgärder. möjligheter att — annat än i mycket begränsad utsträckning — ingripa mot reklam och annan marknadsföring som är diskriminerande med hänsyn till ras, kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung”. Ja, herr talman, det är icke utan att man märker det, om man t.ex. studerar porrannonser i dagspressen! Jag skall här citera några annonser ur dels Aftonbladet, dels Dagens Nyheter.

Det är alltså en diskriminering av kvinnor i de här annonserna. Hemmafruar och sexuellt oerfarna flickor anses tydligen särskilt sexuellt uppeggande. Dessutom diskrimineras särskilt lågavlönade och på annat sätt redan diskriminerade kvinnogrupper, såsom städerskor och hembiträden, som då föraktfullt kallas bondpigor, samt invandrarkvinnor — alltså grekiskan i det här citat — samt kvinnor från Norrland. De svarta — eller afroamerikaner, som de själva med kraft hävdar är den rätta benämningen -— kallas föraktfullt negrer. Kvinnoförakt, rasism och förakt för folk från ekonomiskt hårt drabbade landsändar vävs alltså samman.

Jag citerar: ”De möjligheter till ingripande mot reklam i tryckt skrift i allmänhet som marknadsföringslagen redan erbjuder och som i övrigt kan anses föreligga står givetvis öppna också när det gäller reklam för varor som är skadliga eller olämpliga.

Är kvinnan då en skadlig vara, eller är hon en relativt harmlös vara? Nr 87 Att vårt parti vill ha förbud mot marknadsföring av det här slaget Onsdagen den beror på att vi skarpt reagerar mot att kvinnan betecknas som en vara 16 mars 1977 som alla andra på den kapitalistiska varumarknaden. str NN tone En av de största porrklubbarna i Stockholm, Sexorama, har länge haft — Kollektivanslutning en stående annons i bl.a. Dagens Nyheter — den har fått mera diskret = till politiskt parti, utformning under de senaste månaderna — där man länge annonserade m.m. om nedsänkta pettingbrudar från taket, lesbisk show, rakade brudar, pettingbrudar på ditt eget bord, osv. Här är det tydligt att kvinnan betraktas just som en vara som man kan handskas med 'hur som helst, enligt slit-och-släng-principen. Jag vill poängtera, herr talman, att den här förnedrande inställningen till en liten grupp kvinnor, som av ekonomiska skäl tvingas sälja sin kropp och därmed för framtiden förstör sina möjligheter till ett-normalt kärleksliv, drabbar kvinnokönet i dess helhet. Hur går detta ihop med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna? Borde inte grundlagens förbud mot hets mot folkgrupp utvidgas till att omfatta även kvinnorna? Och hur går allt detta ihop med den officiellt uttalade jämställdhetsfilosofin? Floran av herrtidningar och rena porrtidningar präglas, trots sin föregivet öppna inställning till sex, av en puritansk och ångestladdad inställning till sexuellt samliv. Ibland har de en klart sadistisk inriktning. Sex med småflickor beskrivs med förkärlek. På illustrationerna med alla de här konstiga samlagen är mannen och kvinnan för det mesta inte helt avklädda utan så där lagom halvnakna, vilket avslöjar just en puritansk inställning. Både text och bilder vittnar om förakt inte bara för kvinnorna utan också för majoriteten av männen. Jag är medveten om att när porren släpptes fri var det delvis en följd av den antipuritanska debatten under förra decenniet. Men företrädarna för den s.k. sexradikalismen har i en intervjuserie i Dagens Nyheter i december förra året tagit avstånd från den utformning som porren har fått. De har påpekat att de aldrig var medvetna om vilka mäktiga kommersiella intressen som till den grad skulle komma att exploatera människors otillfredsställda behov av sex och kärlek. Det är dessutom så — jag antar att det har framgått av mina exempel — att den nuvarande porrindustrin inte försöker avhjälpa människors ångest och puritanism, utan fastmer befäster och fördjupar dem. Inom vpk är vi givetvis inte för en puritansk syn på sex och samlevnad. Vi är för en samlevnad som baseras på ömsesidig frihet, självständighet och aktning. Vi säger bestämt nej till kapitalets porrindustri. Herr talman! I anslutning till vad jag anfört yrkar jag bifall till våra yrkanden i motionen 1976/77:1333 om 1. förbud i grundlagen mot spridande av diskriminerande uppfattningar om kvinnan, 2. särskild lag med förbud mot spridning av kvinnodiskriminerande text och bilder, även i reklam.